Fru talman! De motioner som vi nu behandlar har tagits upp tidigare, senast i ett betänkande från socialutskottet för ett år sedan. Jag skall därför försöka fatta mig kort. Den första motionen handlar om övertidsreglerna. Där har, som Lars-Ove Hagberg påpekade, ett betänkande lagts fram av den utredning som socialutskottet begärde i samband med att riksdagen antog arbetsmiljölagen. Det betänkandet håller nu på att remissbehandlas. Därför föreslår utskottet att riksdagen inte nu tar något initiativ utan avvaktar behandlingen av utredningsbetänkandet. Jag kan bara tillägga att till skillnad från Lars-Ove Hagberg tycker jag att motionärerna har fått ett visst medhåll av utredningen. Men om man inte är nöjd finns ju alltid möjligheten att återkomma när utredningsresultatet skall behandlas. När det gäller den stora frågan om övergång till sex timmars arbetsdag för alla har vi konstaterat många gånger här i riksdagen att vi är eniga om målet, att den normala arbetstiden skall vara sex timmar och att detta är viktigt, bl.a. därför att sex timmars arbetsdag skulle göra det möjligt för de flesta att ha ett heltidsarbete också när de har små barn. Så långt är vi överens. Däremot tror jag att vpk går en aning längre än vi andra när det gäller likformigheten. De flesta av oss andra tycker nog att det skall finnas en betydande valmöjlighet att ha en arbetstid som avviker från den normala, i synnerhet om den normala arbetstiden är sex timmar. Man måste acceptera att människor är olika, att deras livssituation skiljer sig åt, att vissa kan vilja arbeta mindre än sex timmar och att andra kan tycka att det är bättre för dem att arbeta mer än sex timmar om dagen. Det bör de då ha möjlighet att göra. Men målet är att den normala arbetstiden skall vara sex timmar om dagen. Vi vet emellertid att det inte är realistiskt att genomföra detta de närmaste åren, om man, som vpk säger, samtidigt skall ha oförändrad reallön. Det är självklart att arbetstidslagstiftning är en fråga för riksdagen. Men i synnerhet när man kommer ned till arbetstidsförkortningar som ligger under rena skyddslagstiftningen är det rimligt att man tar hänsyn till i vilken utsträckning parterna, framför allt löntagarnas organisationer, vill ta ut ett ökat löneutrymme i form av arbetstidsförkortning. Skall man genomföra en arbetstidsförkortning med bibehållen lön, betyder detta naturligtvis att man på det sättet tar ut löneutrymmet. Och eftersom vi vet att det kommer att vara utomordentligt besvärligt att ens behålla reallönerna under de närmaste åren, betyder en sådan kraftig arbetstidsförkortning som vpk föreslår helt enkelt en sänkning av reallönestandarden för de flesta löntagare. Det vore ärligast, om vpk medgav detta. Jag tror, att om man framställer problemet på det sättet för löntagarna, vill de inte under de närmaste åren ta ut arbetstidsförkortningen på det sätt som vpk önskar. Eftersom beslutet ju skulle vara till för löntagarna, blir det litet bakvänt. Under den närmaste tiden får man nöja sig med att ha de valmöjligheter som vi i stor utsträckning infört, nämligen att de som bäst behöver en arbetstidsförkortning får möjlighet att förkorta arbetstiden. Men då kan de å andra sidan inte räkna med oförändrad reallön.

Det finns helt enkelt inga möjligheter att klara detta. Det är också en sak som vi måste ta hänsyn till. Därför finns det för dagen ingen möjlighet att göra sådana uttalanden som vpk föreslår, även om vi, som sagt, skall hålla målet levande. Slutligen den tredje frågan — frågan om skydd mot lönebortfall vid veckovila. Utskottet konstaterade för ett år sedan att detta är en fråga som det är naturligt att parterna på arbetsmarknaden löser genom att anpassa anställningsvillkoren till arbetsmiljölagens regler. Vi har ingen annan mening i år utan tycker fortfarande att det är rimligt att parterna på arbetsmarknaden löser denna fråga. Fru talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Gabriel Romanus sade att utredningens förslag om ny arbetstidslag skulle ha tillfredsställt vpk på några punkter. Menar man att detta tillfredsställer mycket av de krav som vpk har framfört, måste man nog läsa väldigt snällt. Det tillåts fortfarande övertid i mycket stor utsträckning, och man tar bara bort en enda form av övertid, nämligen sådan som gäller förberedelseoch avslutningsarbete. Det är alltså i fortsättningen fritt fram för övertid. Dessutom, Gabriel Romanus, är det ju så att socialutskottet och de borgerliga ledamöterna här i riksdagen utgör röstunderlag för en regering och en politik som befrämjar ökad övertid och vill genomföra skattereformer som ökar övertidsuttaget. Det här stämmer ganska väl överens med den politiken. Man vill alltså öka övertiden, medan andra står utan arbete. Detta vill Gabriel Romanus tydligen inte ta ställning till. Hur är det med den här saken? Skall man arbeta övertid, medan andra står utanför? Det verkar litet underligt när man i dagens situation utformar politiken på det sättet. Om målet sex timmars arbetsdag kan man ju alltid vara överens, om man aldrig vill genomföra reformen och heller aldrig ser några realistiska möjligheter till det. Det är klart att man kan vara överens om ett mål. Men i dag är det mycket besvärligt för många, dels för dem som står utanför, dels för dem som finns i arbetslivet. Så det finns minst två skäl att förkorta arbetstiden. Det kan uppstå vissa svårigheter framöver, sade Gabriel Romanus. Ju längre vi dröjer med att fatta beslut om att påbörja nedtrappningen till sextimmarsdag, desto svårare blir det. Ju längre vi dröjer, desto mindre kan samhället förbereda sig på den omställningen — för det är klart att det inte kommer att gå smärtfritt. Men Gabriel Romanus vill inte ens att vi skall påbörja omställningen — han vill att vi skall vänta och se. Det är det som är det sorgliga! Den ståndpunkten intar f. ö. hela socialutskottet och hela riksdagen. Det är klart att arbetsmarknadens parter skall vara med i sammanhanget. Men socialutskottet och riksdagen har använt det som ett argument mot att göra någonting: Det är arbetsmarknadens parter som skall avgöra när det skall ske. Det är enbart en standardfråga — det är ingen fråga för hela samhället, hur arbetslivet och samhällslivet skall vara ordnat! Det har gjorts tillen fråga om avvägningen mellan löneökningar och standardförbättringar. Så liten är inte alls frågan om arbetslivsförkortningen! Men det vill man göra den. Jag tycker att det är realistiskt att tänka sig att inte låta människor hamna utanför produktionen och arbetslivet. Det är realistiskt att då i stället successivt förkorta arbetstiden, som vi har föreslagit. Det tycker jag är någonting som man skulle kunna närma sig. När Gabriel Romanus nu fått den nya övertidslagen och ser politiken framför sig skulle jag från honom vilja ha svar på frågan: Hur många skall gå arbetslösa? Är inte arbetstidsförkortningen ett sätt — det är inte det enda— att få flera än nu in i arbetslivet? Och: Skall man arbeta övertid i ett läge när andra står utanför arbetslivet? Kan inte Gabriel Romanus svara på det nu när utredningen har kommit?
Fru talman! När det gäller utredningen skall jag gärna debattera den när den redovisas för riksdagen — den är fortfarande under remissbehandling. Men jag tycker att den i viss utsträckning tillmötesgår motionärernas önskemål. Men det är tydligt att i varje fall Lars-Ove Hagberg inte är nöjd. Han har ju möjlighet att återkomma. När det gäller sextimmarsdagen vill jag säga att det naturligtvis inte är någonting som säger att den aldrig skall genomföras. Däremot måste vi, om vi skall vara ärliga mot människorna, säga att vi under de närmaste åren inte kan genomföra den. Om vi skulle genomföra sextimmarsdagen med oförändrad lön — som vpk vill utlova — skulle vi öka näringslivets kostnader med 25 I ytterligare. Man måste ju öka arbetsstyrkan med 25 9o för att fylla den tid som blir över. Vårt stora bekymmer i dag är att kostnadsläget är så högt att vår industri riskerar att bli utkonkurrerad av andra länder. I ett sådant läge kan vi inte utlova ett genomförande av sextimmarsdagen, om vi gör anspråk på någon trovärdighet. Lars-Ove Hagberg säger att det i alla fall är bra att börja planera, så att vi har utbildad personal när vi skall börja genomföra sextimmarsdagen. Det låter sig sägas. Men ta t.ex. vårdområdena, förskolor, skolor, osv. Där är problemet att vi måste se till att klara de uppgifter vi har med nuvarande arbetstid. Den frågan är ännu inte löst. Vi vet vilka oerhörda påfrestningar det var på vårdapparaten att genomföra den arbetstidsförkortning som senast beslöts. Det är meningslöst att säga att vi nu skall planera för att klara ett personaltillskott som skall motsvara sex timmars arbetsdag. Det är självklart att sextimmarsdagen inte bara är en fråga för parterna. Därför har vi också en statlig delegation som följer utvecklingen på det här området, och därför debatterar vi saken i riksdagen. Men när det gäller hur vi skall använda det utomordentligt knappa utrymme som i framtiden finns för löneeller standardökningar måste vi ta stor hänsyn till vad löntagarnas egna organisationer säger — det kan väl Lars-Ove Hagberg hålla med om. Lars-Ove Hagberg frågade hur många som skall gå arbetslösa, när vi har människor som jobbar övertid. Självklart är målet att vi inte skall ha några arbetslösa. Om man kan använda arbetstidsförkortning som ett sysselsättningspolitiskt instrument är en omstridd fråga. Det är kanske lämpligast att diskutera den när riksdagen skall behandla den sysselsättningsproposition som regeringen har lagt fram. Då får vi se vilken ståndpunkt riksdagen tar till den. Eftersom Lars-Ove Hagberg drog upp frågan om marginalskattesänkningen vill jag för att undvika alla missförstånd säga följande. Syftena med att sänka marginalskatten är dels att det skall bli mer lönande att arbeta, så att man stimulerar till ökade insatser, dels att man skall kunna sluta rimliga löneavtal, vilket nu är ett problem som är allom bekant. För min del har jag inte den uppfattningen att marginalskattesänkningen skall leda till några orimliga övertidsuttag. Det behövs inga sådana motiveringar för att försvara skattereformen.
Fru talman! Vi skall inte ha några arbetslösa, säger Gabriel Romanus, och frågan om vi skall använda arbetstidsförkortning för att i någon mån försöka hjälpa upp arbetsmarknadssituationen skall vi diskutera vid ett senare tillfälle. Men socialutskottet har citerat vad arbetsmarknadsministern säger i proposition 126 och instämmer tydligen i det. Därmed har man väl egentligen också sagt att arbetstidsförkortningen inte skall användas för att lösa arbetslöshetsproblemet. Eftersom vi enligt Gabriel Romanus inte skall ha någon arbetslöshet väntar jag mig nu att man redovisar hur man skall klara sysselsättningen framöver. Jag ser det som ganska omöjligt. Med den tekniska utveckling vi har i det här landet och med den produktionsinriktning som vi får framöver kommer det att bli ganska svårt att inte räkna med en arbetstidsförkortning för att få alla i arbete. Det är väl ändå så att det främsta argumentet för marginalskattesänkningen är att flera skall jobba på övertid. Vad innebär det på arbetsmarknaden? Jo, det blir ett tryck att allt fler skall jobba över, och man anställer inte fler människor. Se hur det ser ut inom processindustrin i dag! När övertidsblockad tillgrips i en konfliktsituation blir det nästan kaos. Man kan inte driva produktionen vidare. Det var erfarenheterna under den senaste avtalsrörelsen. Så nog arbetar man på övertid i alltför stor utsträckning på vissa håll. En del behöver inte arbeta alls — de är arbetslösa. Visst skall löntagarorganisationerna vara med i diskussionerna om en arbetstidsförkortning. Men frågan gäller hela samhället, och det är det som vi har pekat på. Socialutskottet har i flera år bollat över frågan till arbetsmarknadens parter, och det har vi vänt oss mot. Det låter på Gabriel Romanus som om en arbetstidsförkortning är omöjlig att genomföra. Näringslivets kostnader är för höga, konkurrensen är hård. När skall den konkurrensen upphöra? Det är alltså bara tomma ord när man säger att man vill ha en arbetstidsförkortning. Upphör konkurrensen om några år, så att vi kan genomföra en sådan reform? Nej, naturligtvis är det fråga om en fördelning av landets resurser. Den slutsats som man kan dra är att det måste vara något fel på politiken om man inte kan anpassa arbetstiden efter de arbetslivsförhållanden som existerar.
Fru talman! Jag har verkligen inte sagt att man inte skall diskutera sysselsättningspolitiken och frågan om huruvida man kan klara sysselsättningen för alla genom att dela upp arbetstiden. Men vi har den arbetsfördelningen i riksdagen att det är arbetsmarknadsutskottet som yttrar sig över sysselsättningsfrågorna. Det utskottet kommer att yttra sig över propositionen, och då får vi tillfälle att diskutera dessa frågor. Eftersom Lars-Ove Hagberg tar upp det vill jag gärna säga att jag anser att det bästa sättet att klara sysselsättningen i framtiden är stimulans till näringslivet och investeringar som gör det möjligt för vårt näringsliv att konkurrera, så att vi kan sälja våra produkter på världsmarknaden. Jag tror inte att man skall försöka lösa det problemet genom att dela upp de tillgängliga arbetsuppgifterna genom lagstiftning, som Lars-Ove Hagberg vill. Det som gör att ert förslag inte går ihop är att ni försöker inbilla människorna att man kan dela upp de tillgängliga arbetsuppgifterna och säga att då blir det sex timmars arbetsdag i genomsnitt, och att ingen skall behöva vidkännas löneavdrag. Säg i stället rakt ut att ni tycker att den tillgängliga arbetsmängden skall delas på alla så att det blir sex timmar på var och en och att de som jobbar mer får sänkt lön i motsvarande grad. Det skulle vara hederligt, och då skulle man kunna ta en debatt om det. Men när ni försöker inbilla människorna att de kan få allting, måste man reagera. Det viktiga, om vi skall kunna klara sysselsättningen för alla människor utan att de får sänkt standard, är ju att det finns mer arbetsuppgifter. Det kan vi inte få om vi inte får avsättning för produkterna, och det kan vi i sin tur inte få om vi ökar kostnaderna drastiskt som ni föreslår. Det är inte fråga om att jag tror att vi någon gång i framtiden kommer att slippa konkurrens med omvärlden. Det är bara det att vi måste se till att vi kan klara konkurrensen. Om man tänker bort omvärlden och tror att vi kan tillverka saker och ting till 25 20 högre kostnad och att produkterna ändå skall gå att sälja, då försöker man slå blå dunster i ögonen på folk. Det tror jag inte att människor i längden kommer att vara så imponerade av.
Fru talman! Jag trodde väl inte att det fanns vattentäta skott mellan socialutskottets och arbetsmarknadsutskottets områden utan att vi kunde diskutera sysselsättningen vad det än är för utskott som handlagt ärendet. Det är ju ändå samma fråga det gäller. Vad jag kan förstå av Gabriel Romanus inlägg, skall näringslivet nu minska sina kostnader. Det gör man bl.a. genom att utnyttja övertid, anställa färre och rationalisera. Det betyder att än färre människor i det här landet kommer in i produktionslivet och i arbetslivet. Och det gäller även på den offentliga sektorn. Då frågar man sig: Vad har vi för samhällssystem, som inte kan se till att människor får ett arbete? Vi har inte talat om att dela upp arbetena, utan vi har sagt: Förkorta arbetstiden, så att fler har chansen att komma in i arbetslivet. I rapporten till LO-kongressen står det att en miljon människor kommer att stå utanför arbetsmarknaden 1990, om dagens utslagningsmekanismer fortsätter att verka. Hur mycket kostar de samhället? Att fördela landets resurser på ett vettigt sätt totalt över hela samhället, det är vad arbetstidsförkortningen handlar om. Det är därför den frågan är så viktig i dag. Men Gabriel Romanus kan inte ge något besked. Han säger att målet ligger långt framöver, och han skisserar en politik för Sverige som enligt hans sätt att argumentera gör det omöjligt att förkorta arbetstiden. Jag kan inte dra någon annan slutsats.
Fru talman! För att undanröja alla missförstånd vill jag bara klart deklarera att varken jag eller utskottsledamöterna i övrigt är anhängare av en ökning av övertiden i samhället. F. ö. tror jag inte att det är något bra sätt att sänka kostnaderna.

Fru talman! I början av detta år inlämnade den socialdemokratiska riksdagsgruppen en motion som handlade om storstädernas problem. I den togs en mängd frågor upp om det moderna samhället och dess avigsidor. Där ingick frågor om insatser på skolans, boendemiljöns och trafikens områden. Sociala problem såsom behandling av utslagna människor, alkoholmissbruk och knark fanns med. Också frågan om åtgärder mot prostitutionen berördes. I motionen belystes dessa frågor, varvid synpunkter och förslag till åtgärder framfördes. Liksom alltid finns det ett visst mönster när människor slås ut eller är på väg att slås ut. De hamnar i träsket, varifrån det är svårt att resa sig. Det avsnitt av motionen som socialutskottet haft att behandla gäller prostitutionen. I motionen slår vi fast att prostitutionen är oacceptabel som samhällelig företeelse. Den förstärker en kommersiell syn på människor och motverkar strävandena mot jämställdhet mellan könen. Prostitutionen har också nära anknytning till narkotikahantering och annan organiserad brottslighet. Likaså är den ett allvarligt socialt problem. I dess spår följer ofta social misär och djupa mänskliga tragedier. Om omfattningen av prostitutionen råder olika meningar. Den är omöjlig att uppskatta. Prostitutionsutredningen tror dock att den har minskat under senare år, men det är svårt att säga om det är riktigt. Prostitutionen har sökt nya vägar. Bl. a. är lyxhotellen numera ofta ett arbetsfält för de prostituerade. Därför är det nog för tidigt att påstå att prostitutionen har minskat i omfattning. Vi bör alla vara överens om att det fordras motåtgärder för att komma till rätta med förhållandena, bl.a. politiska och sociala insatser. För att bekämpa och motverka prostitutionen krävs också stödjande och förebyggande insatser samt skärpt lagstiftning. De förebyggande åtgärderna bör bestå i att komma åt de sociala utslagningsmekanismerna på olika samhällsområden, kanske främst inom skolans och arbetslivets områden. Att motverka den ekonomiska ojämlik heten och bekämpa de kommersiella krafterna är andra viktiga inslag i samhällets åtgärdsprogram. Det finns givetvis mycket annat som kan verka i samma riktning. Men det fordras också en fördjupad känsla hos oss alla för att ta itu med problemen — en solidaritet i vardagen. I den reservation vi socialdemokrater avgivit slår vi fast, att den försöksverksamhet som bedrivits i Malmö i syfte att begränsa prostitutionens omfattning och ge de prostituerade möjligheter att återgå till ett ordnat socialt liv har varit framgångsrik. Det har där visat sig att det går att genom socialt stödjande åtgärder begränsa prostitutionens omfattning. Denna verksamhet har bedrivits med ett visst statligt ekonomiskt stöd. Vi anser att man nu bör gå vidare, och för den skull har vi velat anslå 3 milj.kr. till statligt stöd för att även andra kommuner med sådana problem skall kunna bedriva en liknande kamp mot prostitutionen. I Malmöprojektet har följande verksamheter ingått: fältarbete direkt i gatumiljö för att etablera kontakter, individuellt psykiskt och socialt stöd, hjälp med utbildning, arbete, bostad och ekonomisk sanering, hjälp med vård mot narkotikamissbruk samt aktivt tillvaratagande av kvinnornas möjligheter att stödja varandra. Utskottets borgerliga majoritet har av statsfinansiella skäl och med hänvisning till prostitutionsutredningens betänkande gått emot det socialdemokratiska förslaget. Utskottsmajoriteten har också hänvisat till att kommunerna kan söka medel från anslaget under socialhuvudtiteln för Forskningsoch utvecklingsarbete samt försöksverksamhet. Jag beklagar att inte de borgerliga velat gå med på vårt förslag. Det går bra att fördöma prostitutionen, men att söka anvisa vägar för att minska dess skadeverkningar har man inte råd till. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.
Herr talman! Vi är i utskottet, och säkert i hela riksdagen, eniga om det som Göran Karlsson just har sagt om prostitutionens skadeverkningar och vår syn på det utnyttjande av försvarslösa människor som prostitution innebär. Vi har också i utskottet många gånger tidigare i stor enighet behandlat dessa frågor. Som ett resultat av detta har vi fått en utredning. Den har redan kommit med en hel del material, och slutbetänkandet väntas inom kort. Då får vi ta ställning till förslag till olika åtgärder. När det gäller det som utskottet nu har haft att behandla har vi inte kunnat bli överens om socialdemokraternas förslag att man skall anslå 3 milj.kr. till sociala projekt i storstadsområdena. Men det är alltså bara på denna punkt som vi inte är överens. Vi inom utskottsmajoriteten har sagt att det här är fråga om socialvårdande uppgifter, dvs. kommunala angelägenheter, och att vi inte bör införa något särskilt statsbidrag för dessa — i synnerhet inte ett statsbidrag som bara skulle utgå till tre kommuner. Det är klart att vi tycker att det är mycket fint att man har nått så goda resultat som man har gjort i Malmö. Och det har varit naturligt att stöd har utgått till Malmö kommun, på samma sätt som kommunerna kan få stöd till forskning och försöksverksamhet på andra håll inom det sociala området. Men att införa ett permanent statsbidrag när det gäller en så begränsad fråga — det rör sig trots allt bara om att ge tillsammans 3 milj.kr. till de tre storstadskommunerna — skulle helt och hållet strida mot den allmänna utvecklingen av stödet till kommunerna, som man är enig om både i staten och i Kommunförbundet. Därför avstyrker vi denna socialdemokratiska motion. Om Göteborg, Malmö och Stockholm behöver stöd till sin ekonomi i största allmänhet, är vi övertygade om att det är bättre att de får det på annat sätt än via ett nytt statsbidrag. Det råder inga delade meningar om det angelägna i att kommunerna tar itu med det sociala problem som prostitutionen utgör. Det arbetet ligger också helt inom ramen för de uppgifter som den nya socialtjänstlagen ålägger kommunerna. Jag är därför övertygad om att kommunerna — i den mån de inte redan gör det — kommer att vidta åtgärder mot prostitutionen. När det gäller metoderna för hur de skall arbeta hoppas vi att så småningom få ta ställning till förslag, när prostitutionsutredningen nu inom kort är färdig. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Men, herr Romanus, kommunerna kommer att få minskade inkomster. Vidare är de här medlen inte bara avsedda att i första hand gå till tre storstadskommuner, utan även andra kan få del av dem, om kammaren bifaller vår reservation.
Herr talman! Kommunerna är faktiskt den enda sektor som kan räkna med att öka sin verksamhet, även om det inte är mycket — 1 26 enligt vår uppfattning och 2 96 enligt socialdemokraternas uppfattning.

Inför man ett särskilt anslag med 3 miljoner i budgeten till det som är betecknat Bidrag till sociala projekt mot prostitutionen inom storstadsområdena, då blir det först och främst fråga om Stockholm, Göteborg och Malmö. Vilka andra kommuner är det som ingår i storstadsområdena? Det kan inte vara så många, och skall de dela på 3 miljoner lär det inte bli mycket till var och en.
Herr talman! 3 miljoner är kanske inte så förfärligt mycket, när verksamheten som sådan väl inbringar det tiodubbla på relativt kort tid. Men det är fråga om en politisk vilja. Det är den vi har velat manifestera med förslaget att stödja den här typen av verksamhet, där det visat sig att man kan komma till rätta med problemen. Det är ju bevisat att Malmöförsöket är värdefullt och att man har nått goda resultat. Nog borde det här förslaget vara värt att stödjas. Vi får inte glömma att storstäderna har stora problem, och de kommer säkerligen att bli än större i framtiden. Därför hade det varit bra om man kunnat bifalla motionerna, så att åtgärderna kunnat vidtas nu.
Herr talman! Viljan att komma till rätta med problemen har vi alla. Men vi måste också hålla på att vi skall ha vettiga principer för hur man skall stödja koramunerna från statens sida. Det har varit riktigt att ge stöd till försök. Till sådana skall vi använda statliga anslag på det sociala området. Men att införa ett nytt permanent statsbidrag och att dessutom begränsa det till 3 miljoner för stöd till socialt arbete i storstadsområdena är inte någon särskilt klok linje. Jag känner inte till siffrorna för Malmös, Stockholms eller Göteborgs socialbudget, men om de kommunerna t.ex. skulle få 1 miljon var, så är det ingenting som gör att man i socialnämnderna där lyfter på ögonbrynen. Det är mycket bättre att vi från statens sida koncentrerar oss på allmänna principer när det gäller statsbidrag på det sätt som har skett under senare år. Jag är inte främmande för att stimulera ny verksamhet på vissa områden, men att föreslå 3 miljoner som ett permanent bidrag är faktiskt inte så mycket att skryta med.

Herr talman! Prostitutionen är som samhällelig företeelse oacceptabel. Detta kan inte nog upprepas, därför att kring prostitutionen förekommer en rad mytbildningar som måste avslöjas och bekämpas. Det sägs att många prostituerade lämnar prostitutionen efter att ha tjänat pengar under en kort tid. Detta är en myt. Det är i stället så att de flesta prostituerade sjunker allt djupare ner i den sociala misären, och det är hallickarna och andra profitörer som tar hand om pengarna. Det sägs att kunderna är ensamma män som inte kan knyta kontakter på annat sätt. Detta är också en myt. Det är i stället så, att kunderna representerar ett genomsnitt av de svenska männen, ofta gifta män med hygglig social ställning. Det sägs att prostitutionen alltid har funnits och att den därför inte går att bekämpa. Detta är också en myt. Det s.k. Malmöprojektet har visat att det går att framgångsrikt bekämpa prostitutionen. Prostitutionen är ett allvarligt socialt problem och dess omfattning ett uttryck för en pågående social utslagningsprocess i samhället. Men också av ett annat skäl är prostitutionen en utmaning mot samhället, och det är dess nära samband med narkotikahanteringen och annan organiserad brottslighet. Många av prostitutionens exploatörer lever ett liv i lyx bakom välputsade företagsoch restaurangfasader, murade av pengar från prostitutionsverksamheten och annan brottslighet. Bekämpandet av prostitutionen måste ske utifrån två handlingslinjer. För det första krävs förebyggande och stödjande insatser. För det andra behövs åtgärder av kontrollerande och förbjudande slag. I vår motion 252 har vi sammanfattat de sistnämnda åtgärderna i fyra punkter: 1. Exploatörerna, dvs. de som har vinning av och befrämjar könshandel, måste bekämpas. Det gäller inte bara hallickar utan också fastighetsägare, klubboch hotellägare och tidningsutgivare som medverkar i könshandeln. 2. Lagstiftningen bör kompletteras, så att man försvårar för fastighetsägare att medvetet hyra ut prostitutionslokaler. Ansvaret för koppleri bör utsträckas till att omfatta även uthyrning av lokaler för ateljé och klubbverksamhet. 3. Sexklubbarna bör förbjudas. Sexklubbarna är inget annat än lindrigt maskerade bordeller och grogrund för en rad kriminella aktiviteter. 4. Polisdistrikten bör regelbundet och konsekvent bekämpa könshandelns profitörer. Därför måste en permanent organisatorisk enhet inom de större polisdistrikten avdelas för prostitutionens bekämpande. När det gäller de här åtgärderna har utskottet starkt understrukit vikten av att riksdagen snarast möjligt föreläggs förslag, som grundar sig på det utredningsarbete som gjorts inom prostitutionsutredningen. Vi motionärer får väl nöja oss med det uttalandet. Man kan emellertid inte nog understryka vikten av att riksdagen snabbt får ta ställning till förslagen. En berättigad förtvivlan och irritation sprider sig bland polis och socialarbetare som arbetar mot prostitutionen över att åtgärderna på de här områdena dröjer. När det gäller den andra typen av åtgärder, nämligen förebyggande och stödjande insatser, kan vi emellertid inte nöja oss med utskottets ställningstagande. Vi menar att riksdagen redan nu bör anvisa medel till sociala projekt i storstadsområdena. Dessa projekt har nämligen visat sig vara mycket framgångsrika. I Malmö bedrivs sedan 1977 ett omfattande arbete i syfte att begränsa prostitutionens omfattning och ge de prostituerade möjligheter att återgå till ett ordnat socialt liv. Malmöprojektet startade alltså 1977 och har bedrivits av en projektgrupp, bestående av representanter för bl.a. polis och socialförvaltning. Trots relativt små resurser har Malmöprojektet kunnat uppvisa betydande framgångar i sitt arbete. Utvärderingar som gjorts visar att över hälften av dem som projektet haft kontakt med har slutat med prostitutionen. Även i Stockholm bedrivs uppsökande verksamhet bland de prostituerade. Malmöprojektet har hitintills bedrivits med ett visst statligt stöd. Stöd har utgått till forskningsdelen av projektet. För 1981 erhåller Malmö 250 000 kr. för att slutföra uppföljningen av metoddelen i forskningsprojektet. Prostitutionsprojekten är nu hotade i och med att statsbidraget upphör fr.o.m. årsskiftet. Det står klart att i varje fall Malmö svårligen kan bedriva verksamheten vidare utan statligt stöd, trots det som Gabriel Romanus Nr 139 påstår. Den kommunalekonomiska situationen är nämligen sådan att ekonomiska resurser helt enkelt inte finns tillgängliga. Om riksdagen följer socialutskottets majoritet, hotas ett framgångsrikt socialt projekt, trots att de sakkunniga, eller jag skall kanske säga f. d. sakkunniga, i prostitutionsutredningen har föreslagit att staten skall ta ansvar för inrättandet av och ekonomin för liknande prostitutionsprojekt. Jag konstaterar att Gabriel Romanus redan nu avvisar ett sådant förslag till statligt stöd till prostitutionsprojekt. Han gör det redan innan riksdagen har fått möjlighet att ta del av prostitutionsutredningens förslag. Om den borgerliga majoriteten verkligen menar allvar med sina uttalanden om att prostitutionen bör bekämpas, bör man också ta ansvar för prostitutionsprojektens fortlevnad. Med detta yrkar jag bifall till yrkande 1 i motion 252 och därmed också till den socialdemokratiska reservationen i socialutskottets betänkande nr 33.
Herr talman! Jag yttrar mig om förslag att nu besluta om ett särskilt statligt anslag till storstadsområdena för bekämpning av prostitutionen, och jag påpekar att det strider mot den utveckling av statligt stöd till kommunerna som vi har varit överens om inom alla partier här i riksdagen. Skulle det visa sig att det kommer fram förslag om att man skall införa ett sådant här bidrag, när utredningen är färdig och redovisas för riksdagen, skall jag vara öppen för att diskutera det då. Men jag kan bara säga att jag är skeptisk till att det skulle vara särskilt meningsfullt. Att man säger nej till ett särskilt statligt bidrag betyder inte att man tycker att verksamheten är oviktig. På det sociala området har vi stimulansbidrag till några stora breda aktiviteter. Det är i stort sett social hemhjälp, färdtjänst och barnomsorg. Det betyder inte att vi tycker att allt det andra som görs inom socialvården är mindre viktigt, bara för att vi inte har särskilda riktade statsbidrag till det. Det finns en hel del uppsökande verksamhet, samhällsarbete, socialhjälp osv., där socialvården har stora och viktiga uppgifter och där vi har kommit fram till att vi inte skall ha särskilda bidrag. Staten skall inte hålla på att peta i verksamheten och lägga sig i hur kommunerna gör. Vi har en ramlagstiftning, och vi har ett skatteutjämningssystem. Det betyder som sagt inte att vi tycker att verksamheten är mindre viktig, lika litet som vi tycker att just verksamheten för att bekämpa prostitutionen är mindre viktig. Jag har litet svårt att följa med när Lars-Erik Lövdén säger att de här projekten är hotade, därför att de inte får statligt stöd, och åberopar att man har haft 250 000 kr. i bidrag under det här året. Om detta är något som man i Malmö kommun tycker är viktigt inom den sociala sektorn, kommer man ju inte att lägga ner det bara för att man inte fått 250 000 kr. från staten. Det kan väl ingen komma och påstå. Jag vet inte hur stor budget socialvården har i Malmö, men det kanske Lars-Erik Lövdén kan tala om för oss. Det har ingen trovärdighet när ni kommer och säger att den här 147 verksamheten är så oviktig för er att ni kommer att slopa den om ni inte får 250 000 kr. från staten. Det är vad man alltid säger, när man vill ha bidrag. Men man handlar inte på det sättet, får vi hoppas. Inom ramen för de medel som man avsatt för socialt arbete kommer man naturligtvis att fortsätta, om man tycker att det är en bra och viktig verksamhet. Dessa principer för socialtjänstlagens tillämpning och för stödet till kommunerna har socialdemokraterna varit med om att utarbeta och ställt sig bakom, och det stämmer också med vad de socialdemokratiska representanterna i Kommunförbundet vill. När man sedan diskuterar en viss verksamhet hoppar man alltid upp och säger: Det är klart att vi vill ha pengar. Detta känner vi alla till. Men principen för hur statsstödet till kommunerna skall utvecklas är vi trots allt överens om.
Herr talman! Det är uppenbart att Gabriel Romanus inte känner till verkligheten ute i kommunerna. Om Gabriel Romanus tog del av förra veckans kommunalekonomiska debatt i kammaren fann han att riksdagens beslut innebar att både Malmö och Göteborg gick miste om kommunalskatteintäkter motsvarande 1 kr. i utdebitering. Detta skall ses i det perspektivet att Malmö tvingades höja skatten med 2:40 kr. 1981 trots att volymtillväxten begränsades till 0,4 90. Det är den kommunalekonomiska verkligheten som storstadskommunerna brottas med i dag. Det är helt klart att man också måste se på projekt av det slag vi nu diskuterar, när man upprättar sina budgetförslag, särskilt som staten drar in bidragen. Jag konstaterar att Gabriel Romanus är negativ till specialdestinerade statsbidrag till den här typen av projekt. Det är att beklaga att Gabriel Romanus redan nu har intagit den ståndpunkten, trots att han inte tagit del av prostitutionsutredningens förslag.
Herr talman! Det är bäst att jag säger det en gång till: Kommer det fram sådana förslag skall vi naturligtvis alla här i kammaren då vara öppna för att studera dem. Jag har bara sagt nej till bidraget nu. Jag har sagt att jag är skeptisk till att införa ett bidrag av den här omfattningen — 3 milj.kr. — för den här kommunen. De andra bidrag som vi har kvar på det här området är av annan storleksordning, något som är väl bekant för oss alla. Tala om för oss, Lars-Erik Lövdén, hur stor den sociala budgeten i Malmö är. Och säg sedan att ni kommer att stryka prostitutionsprojektet om ni inte får 250 000 kr. i statsbidrag. Det vore i så fall ett tecken på att ni inte tycker att det är viktigt. Jag är övertygad om att ni kommer att fortsätta projektet, om det bedöms som viktigt.

Herr talman! Gabriel Romanus säger att han är emot att ge ett bidrag på 3 miljoner. Skulle han ha varit med på om vi hade begärt 10 miljoner för ändamålet?
Herr talman! Jag gav Gabriel Romanus den upplysningen att Malmö kommun genom förra veckans kommunalekonomiska beslut går miste om kommunalskatteintäkter motsvarande 1 kronas utdebitering. Det innebär 92 milj.kr. i minskade kommunalskatter. Det står fullständigt klart att kommunen i en sådan ekonomisk situation måste göra sociala nedskärningar — om det skall finnas möjlighet att hålla sig inom ramen för en oförändrad utdebitering. Och det var den anvisning som den borgerliga regeringen gav i sitt förslag till beslut om kommunalekonomin, som riksdagen också följde. Situationen är alltså sådan att det är väldigt svårt för kommunerna att utan statsbidrag driva projekten mot prostitution vidare. Jag konstaterar än en gång att Gabriel Romanus sitt inlägg andas en negativ inställning till den här typen av specialdestinerade bidrag.
Herr talman! Jag har en positiv inställning till Malmöprojektet. Lars-Erik Lövdén säger att det här handlar om politisk vilja. Är det så att Malmö inte inom sin sociala budget — om vars storlek vi fortfarande inte har fått besked av Lars-Erik Lövdén, och det förstår jag — får plats med det här projektet i fortsättningen, då fattas den politiska viljan.

Herr talman! Tre vpk-motioner behandlas under punkten 3 i detta betänkande, Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet m.m. Sammanlagt föreslår vi i dessa motioner 1 488 000 kr. mer än vad som anvisas i budgetpropositionen, och i samtliga fall anknyter vpk-förslagen till vad ungdomsrådet har begärt i sin anslagsframställning. De tre förslagen gäller den handikappade ungdomen, invandrarungdom och Riksförbundet Sveriges fritidsoch hemgårdar. Den vid betänkandet fogade socialdemokratiska reservationen har också till en del tillmötesgått kraven i vpkmotionerna. 151 Här har nu kammaren ännu ett tillfälle att visa, att det internationella handikappåret i vårt land inte uppfattas som ett tomt jippo utan som en uppfordran till politisk handling. Ungdomsrådet har föreslagit att HCK:s ungdomskommitté skall bli berättigad till statsbidrag, och detta har också statens handikappråd förordat. Rätten till statsbidrag för Ungdoms-HCK borde vara oomtvistlig, och om någon har skäl att anföra emot principen, så bör vederbörande tillkännage detta här och nu. Herr talman! Vi har i dagarna bevittnat hur höginkomsttagares skattebekymmer har kanaliserats till sådana manifestationer att de har kunnat orsaka en regeringskris. Varken den handikappade ungdomen eller invandrarungdom har en därmed jämförbar politisk genomslagskraft. De jämförelsevis blygsamma krav dessa organisationer ställer på medel för meningsfulla aktiviteter kan lätt avfärdas med s.k. statsfinansiella skäl. Sådana skäl gäller som bekant inte när den borgerliga majoriteten medger sänkt aktievinstbeskattning, indexreglerade skatteskalor eller andra lättnader för de starka och högljudda grupperna. Vi står alltså fast vid våra motionskrav. Vpk har i motion 1108 föreslagit att resurser skall ställas till kommunernas förfogande för ett socialt stödprojekt för invandrarungdom. Tanken är att invandrarorganisationerna skulle ha en avgörande betydelse i en sådan verksamhet och att lokala invandrarorganisationer skulle ges ett avgörande inflytande vid anställning av organisatörer. Men ungdomsverksamheten bland invandrare kan också stödjas på andra sätt, och det är med den tanken som vi i motion 1109 tar upp ungdomsrådets anslagsframställning. Det finns redan ett par invandrarorganisationer som får ekonomiskt stöd genom det i punkt 3 aktuella anslaget. Men de flesta ungdomsorganisationerna bland invandrare kan inte nå upp till kravet om lägst 3 000 medlemmar för att få bidrag. Statens ungdomsråd har därför nu föreslagit att bidrag skall kunna utgå i särskild ordning med dispens från krav på medlemsantal till Assyriska riksförbundet, Turkiska riksförbundet och Grekiska riksförbundet. Skälen för detta ställningstagande är många. Invandrarungdomen är en mycket hårt utsatt grupp i vårt samhälle i dag. Här har vi möjlighet att hjälpa i gång de krafter som skulle kunna aktivera unga invandrare att själva ta itu med problemen. Riksförbundet Sveriges fritidsoch hemgårdar har med rätta påpekat att organisationen inte har fått den regelrätta uppräkning av anslagen under de senaste åren som förutsattes i 1974 års riksdagsbeslut om att göra organisationen berättigad till statsbidrag. Riksförbundet har under senare år ägnat mycken kraft åt att via lokala försöksverksamheter utveckla nya metoder i gårdsarbetet. Försöksverksamheterna har omfattat grannskapsarbete, drogfri gård, dockteater, läsfrämjande åtgärder för barn och ungdom, filmvisning och filmproduktion m.m. Mer än en tredjedel av förbundets 118 medlemsgårdar har engagerats i någon lokal försöksverksamhet. Förbundet inriktar dessa nya metoder framför allt till den föreningslösa ungdomen. Man har också målet att verksamheten skall rikta sig mot den kommersiella masskulturen. Detta är angelägna ändamål. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionerna 1092, 1109 och 1274.

Herr talman! Den här frågan har en bakgrund som det finns anledning att erinra om i detta sammanhang.

Utskottet sade vidare att man fick gå den vägen även inom kulturutskottets område. Man ville emellertid avvakta de konkreta förslagen, innan man tog ställning i anslagsfrågan. Regeringen har lagt fram sitt förslag i budgetpropositionen, och det är det förslaget som nu behandlas i kulturutskottets betänkande 25. Av propositionen framgår att vissa nedskärningar föreslås i anslaget till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet. De nedskärningar som görs i anslaget till den lokala verksamheten är en följd av att motsvarande summa överförs till anslaget Bidrag till ferieverksamhet inom ungdomsorganisationerna. Av propositionen framgår vidare att regeringsförslaget innebär en anslagsminskning på mer än 5 milj.kr. och att ungdomsorganisationerna genom en ändrad bidragskonstruktion kommer att drabbas procentuellt mycket olika. En del större organisationer drabbas nästan inte alls, medan andra — företrädesvis de medelstora organisationerna — får vidkännas en 12-procentig anslagsminskning. Vi vet att ungdomsorganisationerna i dag arbetar under svåra förhållanden och har svårt att t.ex. behålla eller nyrekrytera medlemmar. Det finns därför anledning att försöka begränsa besparingarna så långt det är möjligt. Minskningen av antalet medlemmar leder ju också till att anslagen minskar.

Det är alltså fel att sammankoppla de här två anslagstyperna, man får lov att hålla isär de två anslagen. Utskottet har i detta läge, efter hörande av statens ungdomsråd, försökt att finna vägar som möjliggör en förbättring av bidragssituationen för organisationerna. Med hänvisning till centermotionen 1659 har därför utskottsmajoriteten dels vidtagit ändringar i bidragskonstruktionen, dels också räknat upp anslaget med ca 1,7 milj.kr. Därigenom har vi lyckats att utjämna skillnaderna mellan organisationerna, så att vi har kunnat halvera den föreslagna anslagsminskningen. Efter att ha lagt ned mycket arbete för att lösa den här frågan vill jag för egen del uttala att det givetvis hade varit tillfredsställande, om ytterligare medel hade kunnat anslås. Men alla måste vara medvetna om vårt lands ekonomiska situation. Utskottsmajoriteten har med tanke på denna inte ansett sig kunna sträcka sig längre. De partier som inte behöver tänka på besparingar kan givetvis lägga fram vilka anslagshöjande förslag som helst. Det är säkert populärt i ett kort perspektiv. Denna gång är det socialdemokraterna som har avgivit det högsta budet, vilket jag noterar med förvåning med tanke på vad de tidigare har sagt om nödvändigheten av att spara. Herr talman! Med det sagda ber jag att på alla punkter få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag tror säkert att alla partier som ser på ungdomsorganisationernas situation gärna skulle vilja gå längre när det gäller att höja anslagen. Men vi har inte funnit det vara möjligt med en ökning.

Att vi den här gången har måst skära ned anslagen beror ju inte på någon negativ inställning till organisationerna utan på att vi inte har kunnat gå utanför de ekonomiska ramar som varit givna för det här området.

Herr talman! När orättvisor förekommer skall man vara snar att lägga dem till rätta. Den regeln har sin fulla giltighet även då det stramar åt i ekonomin. 5 Inför årets anslagsframställning när det gäller bidragen till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet har statens ungdomsråd till bl.a. pingstförsamlingarnas ungdomsarbete föreslagit en ”intrappning” i två steg till full tillämpning av bidragsbestämmelserna. För kommande budgetår föreslog rådet en ökning med 105 000 kr. Det står i full överensstämmelse med det uttalande kulturutskottet i fjol antog med anledning av en motion i samma ärende. Förhoppningarna har inte infriats i årets budgetproposition. Det beklagar jag mycket. Än mer anmärkningsvärt är att det förut knappa stödet t.o.m. sänkts med 10 000 kr. Det är närmast häpnadsväckande att en framgångsrik ungdomsverksamhet, som redan tidigare får en bråkdel av det bidrag som skulle ha utgått om de generella reglerna tillämpats, får sitt bidrag sänkt. Det vittnar om avsaknad av såväl logik som känsla för frågan vid bedömningen av ungdomsrådets förslag. Med hänsyn till tiden skall jag avstå från att lägga fram de mycket vägande och intressanta skäl som talar för att organisationen tillerkänns fullt organisationsbidrag. Jag vill närmast lyfta fram utskottets uttalande i föreliggande betänkande med anledning av den motion som jag och Olle Grahn väckt i ärendet. Utskottet förutsätter att förslag om en gradvis intrappning läggs fram av regeringen så snart som möjligheter härför bedöms föreligga. Jag hävdar att när det är fråga om att skipa rättvisa eller, om man så vill, skapa jämställdhet mellan organisationer av likartat slag, föreligger möjligheterna till rättelse redan vid nästa tillfälle en budget upprättas. Det blir alltså i höst. Herr talman! Vad jag här har talat om är att skapa den rättvisa det innebär att få till stånd en intrappning av organisationen i det ordinarie bidragssystemet. Därmed skulle bidraget väsentligt höjas. Alldeles nyss uppmärksammade jag att socialdemokraterna i reservation nr 1 under punkt 2 föreslår en höjning av de bidrag som i särskild ordning utgår till en rad i och för sig bidragsberättigade organisationer. Där är även anslaget till pingstförsamlingarnas ungdomsarbete uppräknat med ett belopp i storleksordningen 25 000 kr. Herr talman! Detta är ett mycket litet steg mot ett rättvist förhållande — en full intrappning i systemet är det enda riktiga. Om man kan bryta ut punkt 2 ur socialdemokraternas reservation är jag beredd att biträda den. Om någon annan punkt i reservationen ställs under proposition samtidigt ser jag för min del ingen annan utväg än att biträda utskottets hemställan. Därvid har jag som målsättning att det skall föreslås en normal intrappning till fullt stöd i nästa budgetproposition.

Herr talman! Regeringens proposition angående vissa anslag ur kyrkofonden har föranlett en skrivning i kulturutskottets betänkande nr 30, som kan sägas vara en stilla invändning mot vissa formuleringar i propositionen.

Kulturutskottet uttalade förra året med anledning av motioner, bl.a. från folkpartiet, att man förväntade sig förslag beträffande andlig vård vid såväl kriminalvårdens som omsorgsvårdens institutioner så snart det fanns möjligheter därtill. Men i årets kyrkofondsproposition omnämns endast omsorgsvårdens institutioner. Kriminalvårdens institutioner finns över huvud taget inte med. Det framhålls att man får förutsätta att de församlingar som finns på de orter där omsorgsvårdens institutioner är belägna skall svara för den andliga vården där. Det har under hand framkommit att anledningen till att kriminalvårdens institutioner inte nämns i propositionen beror på att justitieministern i ett frågesvar har refererat till ett besked från kriminalvården, som går ut på att den andliga vården vid institutionerna fungerar hyggligt. Utskottet delar troligen inte helt den uppfattningen, eftersom man nu upprepar vad man sade förra året. Själv vill jag speciellt peka på ett förhållande inom kriminalvården som förtjänar särskild uppmärksamhet. Det är en tendens att de intagna på de allmänna häktena får vistas där under ganska lång tid. Det är en mycket svår isolering de får utstå. Därför måste det ställas krav på att de intagna får kontakt med andra människor. I propositionen sägs att man räknar med att omsorgsvården kommer att spridas ut på mycket små, familjeliknande institutioner. Därmed är det naturligt att lokalförsamlingarna både i svenska kyrkan och i andra trossamfund tar ansvaret för dessa människors andliga vård. De får helt enkelt betraktas som församlingsmedlemmar på de orter där institutionerna är belägna. De stora institutionerna har emellertid inte försvunnit. Det finns ett tjugotal sådana, och en del av dem finns i glesbygden. Där kan svenska kyrkans lokalförsamlingar inte utan vidare förutsättas ta på sig det avsevärda merarbete som det innebär att ta hand om den andliga vården vid dessa stora omsorgsinstitutioner. Herr talman! Det är dessa tankar och överväganden som har föranlett kulturutskottet att upprepa samma förutsättning som man gav uttryck åt i betänkandet vid förra riksmötet. Jag har med dessa ord velat understryka det som sägs i betänkandet. I övrigt har jag inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Med tanke på den sena timmen skall jag endast kort motivera de socialdemokratiska reservationerna 1, 2, 4 och 5 till utbildningsutskottets betänkande 24. Reservation nr 1, som bygger på motion nr 973, handlar om planeringsramen för studieoch yrkesorienteringslinjen. Regeringen föreslår en minskning av planeringsramen för studieoch yrkesorienteringslinjen här i Stockholm. I vår motion föreslås att den i stället bör ökas med 30 platser. Helt kort kan jag här konstatera att om det är någon gång som man inte skall skära ned på yrkesorienterarsidan så är det nu, då ungdomar har det mycket svårt att få arbete och studievägledning. Jag yrkar bifall till reservationen 1 med den motiveringen att det är angeläget att planeringsramen fastställs i enlighet med vad vi har föreslagit. Under förutsättning av bifall till reservation nr 1 yrkar jag också bifall till reservation nr 2, som gäller en ökning av medelsanvisningen under anslaget Utbildning för undervisningsyrken. Ökningen skulle uppgå till 290 000 kr. I reservation nr 4 framhåller vi att det är viktigt att riksdagen uttalar sig för att man inom ramen för lokala och individuella linjer och enstaka kurser försöker att också ge ökade bidrag till särskilda utbildningsvägar, då speciellt inom dataområdet. Nu behövs mer än någonsin en ökad utbildning inom detta område. Jag yrkar bifall till reservation nr 4, då vi anser att det är nödvändigt med påtryckning för att man här skall öka bidraget. Reservation nr 5 gäller medel för forskningsanknytning. Jag vill även här påpeka att vi tror att det i dagens läge är mer nödvändigt än någonsin att man ökar dessa medel. Vi har föreslagit en ökning av förevarande anslag med 1 milj.kr. utöver budgetpropositionens förslag. I dessa tider behövs nämligen utbildning på en mängd olika områden, även på områden som direkt knyter an till datatekniken. Jag yrkar därmed bifall även till reservation nr 5.

Herr talman! I årets budgetproposition föreslår regeringen att förskollärarutbildningen skärs ner. Regeringen motiverar nedskärningen med att det annars finns risk för ett överskott av utbildad personal inom barnomsorgen mot slutet av 1980-talet. Regeringen deklarerar också klart att man inte tänker satsa på barnomsorgen över huvud taget. På s.472 i bilaga 12 heter det bl.a. att budgetministern i kompletteringspropositionen har framlagt ”regeringens syn på utbyggnaden av barnomsorgen och därvid understrukit att regeringen inte avser att vidta åtgärder för att ytterligare stimulera utbyggnaden samt att en ökad personalförtätning inte bör eftersträvas”. Jag tycker att det är otroligt att regeringen trots vetskap om dels behovet av en mycket stor utbyggnad av barnomsorgen, dels behovet av en kraftig utökning av utbildad personal kan uttala något liknande. I statistiska centralbyråns senaste undersökning Barnomsorg 1980 framkom att ungefär hälften av förskolebarnen efterfrågade plats inom den kommunala barnomsorgen. Efterfrågan på fritidshem är inte lika stor, men också där behöver en kraftig utbyggnad ske. Socialdepartementet räknar i dag med att bara 29 26 av förskolebarnen har plats i daghem eller familjedaghem och att bara 10 26 av barnen som är 7-12 år har plats på fritidshem. Det är allmänt bekant att vänsterpartiet kommunisterna har en annan syn på barnomsorgen än vad övriga partier här i riksdagen har. Vi menar att alla barn skall ha rätt till en bra, avgiftsfri barnstugeplats. Vi kräver därför en mycket högre utbyggnadstakt än övriga partier gör. Med det stora utbyggnadsbehovet följer att personalutbildningen måste få helt andra dimensioner än vad den nu har. Men även med en mycket måttligare utbyggnad eller t.o.m. ingen utbyggnad alls måste antalet förskollärare och fritidspedagoger öka. På många barnstugor är bristen på utbildad personal mycket stor. Det finns exempel på så låg personaltäthet som en anställd på 9,4 barn, där det — enligt de rekommendationer som ju faktiskt ännu finns, även om de just nu är i stöpsleven — borde vara en anställd på 5 barn. Kvaliteten inom barnomsorgen är i stor utsträckning beroende dels på personaltätheten, dels på hur mycket utbildad personal det finns på barnstugorna. Redan i de beräkningar som barnstugeutredningen gjorde på sin tid påvisades stora skillnader mellan personalbehov och personaltillgång. Man varnade också i denna utredning för att bristen på utbildad personal kommer att öka med en större utbyggnad. Nu frånhänder sig regeringen ansvaret för barnomsorgens utbyggnad, och med neddragningen av antalet utbildningsplatser förvärrar man dessutom ytterligare situationen både på de barnstugor som finns i dag och på dem som är under utbyggnad i olika kommuner. För att utbildningsbehovet enligt vpk:s förslag till utbyggnad skall kunna täckas behöver 10000 förskollärare, 5 000 fritidspedagoger och 1500 barnskötare utbildas varje år. Att utbilda så många människor inom detta yrke varje år låter sig förstås inte göra, i vilket fall inte omedelbart, men denna utbildningskapacitet skall enligt vår mening ses som ett genomsnitt för intagningarna till dessa utbildningar under de närmaste fem åren. Det är däremot möjligt att öka intagningen till förskolläraroch fritidspedagogutbildningarna med 650 resp. 350 elever. Det innebär att ytterligare medel måste anslås under denna post i budgeten, och vi föreslår en ökning med 13 miljoner. Vänsterpartiet kommunisterna menar också att kvaliteten på förskollärarutbildningen och fritidspedagogutbildningen måste förbättras. Alla som arbetar inom barnomsorgen bör ha utbildning antingen som förskollärare eller som fritidspedagoger. Utbildningen för dessa yrken bör göras om till en fyraårig högskoleutbildning med ett års yrkesverksamhet inbakad i utbildningstiden. Allmän behörighet att arbeta inom barnomsorgen måste börja gälla. All den personal som i dag arbetar inom barnomsorgen och som saknar utbildning för detta måste erbjudas att genomgå utbildning med full lön under tiden. Den allmänna fortbildningen måste dessutom göras obligatorisk Herr talman! Detta var en kortfattad redovisning av vad vänsterpartiet kommunisterna kräver i sina motioner. Jag ber att få yrka bifall till motion 976 och motion 1319 i motsvarande del.

Herr talman! Vi är några ledamöter i utskottet — Bengt Wiklund, Helge Hagberg och jag själv — som inte delar majoritetens ställningstagande då det gäller den fotografiska utbildningens lokalisering. De viktigaste faktorerna när man skall bedöma lokalisering av denna utbildning är enligt vår mening tillgången på kompetenta lärarkrafter och tillgången på praktikplatser. Det är ostridigt att Stockholm i dessa hänseenden erbjuder de bästa möjligheterna. Det anser uppenbarligen också regeringen, av föredragandens formuleringar i budgetpropositionen att döma. Ändå väljer regeringen att föreslå Göteborg. Motivet uppges vara att de institutioner som skall ordna utbildningen är organisatoriskt samlade och har ett etablerat samarbete. Vi reservanter anser att Stockholms företräde beträffande lärarkrafter och praktikplatser, som alla erkänner, bör väga tyngre än utbildningsanstalternas yttre organisation. För Stockholm talar dessutom att den ovedersägligen största arbetsmarknaden finns här. Ca 50 26 av de yrkesverksamma fotograferna arbetar i Stockholm. I Stockholm finns dessutom ytterligare institutioner med direkt anknytning till foto, bl.a. fotografiska museet, Fotograficentrum, stadsmuseets stora bildarkiv och det mycket kända fotogalleriet Camera Obscura. Vad beträffar lokaloch utrustningssidan, så har under ärendets beredning inte framkommit någonting som skulle tyda på att Stockholm är sämre rustat än Göteborg för att ta emot fotografutbildningen inför läsåret 1982/83. Utskottsmajoritetens argument för att förorda Göteborg framför Stockholm är detsamma som statsrådets, nämligen organisatorisk samling och redan etablerat samarbete. Vad först organisatorisk samling anbelangar, så finns i Göteborg universitetet och Chalmers. I Stockholm finns universitetet, tekniska högskolan och konstfackskolan. Inte kan väl det faktum att det i Göteborg rör sig om två enheter och i Stockholm tre enheter vara avgörande? Vad sedan beträffar redan etablerat samarbete ifrågasätter vi reservanter inte att ett sådant finns i Göteborg. Vi vill bara framhålla att även i Stockholm har de tre enheter det är fråga om samarbetat i detta ärende. Ingenting tyder på att det samarbetet skulle upphöra eller att man därför vore sämre rustad i Stockholm än i Göteborg i samarbetshänseende. Vidare brukar man vanligtvis fästa stor vikt vid vad organisationerna på ifrågavarande område har för uppfattningar. I detta fall finns det bland de yrkesverksammas riksorganisation en mycket stor majoritet som förordar Stockholm, t.ex. Pressfotografernas klubb, Svenska fotografernas förbund, gruppen Svenska reklamfotografer, Förbundet för art, bild, copy och design. Det har tydligen inte betytt någonting för utskottsmajoriteten och för regeringen. Vi reservanter tycker att det är beklagligt. Allra sist: Utbildningsutskottets betänkande är daterat den 23 april 1981. Först då är alltså utskottets ställningstagande officiellt känt. Jag har alldeles nyss fått i min hand en kopia av en skrivelse från Göteborgs universitet. Av den skrivelsen framgår för det första att styrelsen för universitetet redan den 13 februari 1981 beslutade att inrätta en arbetsgrupp för högre fotografisk utbildning, för det andra att denna skrivelse är daterad den 24 februari 1981 och är utfärdad av rektorsämbetet och för det tredje att skrivelsen inbjuder intresseorganisationer att inkomma med förslag till ledamöter i arbetsgruppen senast den 20 mars 1981. Jag upprepar att utskottets justering gjordes den 23 april 1981. Hela denna procedur har alltså ägt rum innan utskottet fattat sitt beslut i frågan. Jag begär inte, blygsam som jag är, att man alltid skall vänta på riksdagsbeslut. Men nog tycker jag att åtminstone utskottets arbete med frågan kunde avvaktas. Om man nu inte ens kan begära det, så borde i alla fall försiktigheten bjuda att åtgärder inte vidtagits förrän utskottet hade realbehandlat frågan färdigt den 24 mars. Inte ens det har man gjort, och det herr talman, tycker jag faktiskt är anmärkningsvärt. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservation 3 i utbildningsutskottets betänkande 24.

Herr talman! Jag skall kort redovisa skälen för majoritetens ställningstagande i utbildningsutskottets betänkande 24. Beträffande planeringsramen för studieoch yrkesorienteringslinjen i Stockholm föreslås i reservation 1 att planeringsramen skall ökas med 30 platser jämfört med regeringens förslag. I regeringskansliet pågår arbete med en proposition angående den framtida organisationen av studieoch yrkesorientering inom skolväsendet. Avsikten var att den skulle avlämnas till riksdagen under maj månad. Valet av organisationsoch tjänstekonstruktion kommer självfallet att påverka utbildningsbehovet. Den framtida dimensioneringen blir alltså något som riksdagen får återkomma till, och då i ett sammanhang när frågan om organisation och tjänstekonstruktion m.m. har klarlagts. I nuläget är det ändå så, att arbetsmarknadgn för syo-konsulenter är förhållandevis mättad i Stockholm, samtidigt som det finns brist i andra delar av landet. I vpk-motionen krävs en kraftig ökning av intagningen på utbildningarna till förskolelärare och fritidspedagoger, samtidigt som man helt generöst plussar på anslagen med 13 milj.kr. I fortsättningen vill man ha en genomsnittlig utbildningskapacitet om 10 000 vad gäller förskolelärare och 5 000 vad gäller fritidspedagoger. Det är svårt att låta bli att ställa sig frågan vad dessa ungdomar skall göra efter sin utbildning. De senast tillgängliga prognoserna för behovet av nyutbildade förskolelärare och fritidspedagoger på tio års sikt visar enligt det lägsta utbyggnadsalternativet att behovet av nyutbildade förskolelärare är 4 655 personer per år och av fritidspedagoger ca 1 400 personer per år. Sedan dessa prognoser upprättades har kommunerna aviserat ytterligare neddragningar i utbyggnadstakten inom barnomsorgen. Det senare förhållandet kan både Inga Lantz och jag livligt beklaga, men samtidigt måste vi inse att de ekonomiska realiteterna f. n. är sådana att kommunerna inte har möjlighet att helt leva upp till sina ambitioner och till de överenskommelser om utbyggnadstakt som gjorts. I avsnittet om anslagen till kulturoch informationssektorn föreslår regeringen att en ny utbildningslinje, fotograflinjen, inrättas fr.o.m. budgetåret 1982/83. Linjen föreslås lokaliserad till Göteborg. I budgetpropositionen redovisas de praktiska möjligheterna att förlägga utbildningen till Stockholm resp. Göteborg. Tillgången till fotografer, lämpliga som lärare i utbildningen, och tillgången på praktikplatser är goda i Stockholm och fullt tillfredsställande i Göteborg. I en situation där utbildningen endast kan förläggas till en plats i landet — utredningen hade ursprungligen föreslagit både Stockholm och Göteborg — förordar UHÄ och departementschefen Göteborg. Han pekar bl.a. på att de institutioner som skall svara för utbildningen är organisatoriskt samlade eller redan har ett nära samarbete. I Göteborg finns också en praktisk erfarenhet av utbildning inom området fotografi. Både konstindustriskolan inom Göteborgs universitet och fysiska institutionen inom Chalmers bedriver sådan undervisning. Reservation nr 4 behandlar fortbildning och vidareutbildning inom dataområdet via anslaget för enstaka kurser och lokala linjer. Förslaget innebär att riksdagen skall uttala att vissa bestämda summor skall avsättas av regionstyrelserna för fortbildning och vidareutbildning inom dataområdet. Det är en principiellt tvivelaktig princip som reservanterna vill införa. Utskottsmajoriteten menar att stor försiktighet måste iakttas från riksdagens sida när det gäller den typen av styrande uttalanden. Det ingår i regionstyrelsernas uppgifter att uppmärksamt följa och föreslå åtgärder för att möta fortoch vidareutbildningsbehovet på olika områden. Dataområdet är ett oerhört viktigt område, och det är för mig en självklarhet att regionstyrelserna prioriterar detta. Vissa regionstyrelser avdelar i dag resurser till det i motionen nämnda, ganska snäva, dataområdet som klart överstiger de belopp som krävs i motionen. Till datautbildningen, taget som ett mera vitt begrepp, satsas innevarande år ungefär 20 milj.kr. av anslaget för enstaka kurser och lokala linjer.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
Herr talman! Mycket kort. Man kan givetvis tvista om behovet av syo-konsulentutbildning här i Stockholm. Vi vet mycket väl att det kommer en proposition om en ny utbildning, men innan den är färdig kommer det att bli ett vakuum. Det är, som jag förut sade, ett mycket stort behov i dag av att med hjälp av syo-konsulenter stötta upp med yrkesutbildning — för att klara bekymmer som ungdomarna har i dag. Om det har behövts någon i vårt samhälle för att leda ungdomarna till utbildning och arbete, så är det nu. Därför anser vi att reservation 1 verkligen är befogad. När det sedan gäller ett uttalande avseende regionstyrelserna tror vi att det behövs ett sådant. Regionstyrelserna behöver få en påtryckning som går ut på att det här är ett område som det verkligen gäller att beakta. Om regionstyrelserna, som Christina Rogestam säger, verkligen uppmärksammar problemen, så är det bra, men ett uttalande betyder ändå att de får just den skjuts som kan behövas. Beträffande den miljon som vi begär utöver regeringens förslag vill jag hålla med om att alla har ont om pengar i dag. Men ett sätt att få pengar till det här samhället är att satsa på utbildning och forskning, på framförhållning. Det är, tror vi, det enda sätt som kan ge mer pengar på lång sikt.
Herr talman! Christina Rogestam protesterade mot att vpk kräver att utbildningskapaciteten för förskollärare och fritidspedagoger skall ökas. Men vi tror att en så kraftig utökning som vi föreslår är vad som behövs. Man hänvisar i utskottsbetänkandet till att de prognoser som nu finns visar att det är en nedskärning på gång inom barnomsorgen. Det har vi framhållit många gånger tidigare i kammaren från vpk:s sida. Vi har misstänkt det, och nu står det klart att man inte ens kommer att klara den överenskomna femårsplanen. Vi tycker från vpk att det är på tiden att regering och riksdag tar sitt ansvar, både det ekonomiska och det politiska, för att en utbyggnad av verkliga dimensioner kommer till stånd. Regeringens uttalande i budgetpropositionen, som jag citerade i mitt anförande, där det klart sägs att regeringen inte tänker vidta några åtgärder för att stimulera utbyggnaden och där regeringen också säger nej till ökad personalförtätning, vittnar om att regeringen totalt har släppt ansvaret för barnomsorgen. Vi i vänsterpartiet kommunisterna vill stimulera till en mycket kraftig utbyggnad, och med det följer förstås också ett krav på ökad utbildning av personal. Vi vill bygga 50 000 platser per år. Sedan säger Christina Rogestam att hon beklagar att utbyggnaden inte går som beräknat. Det är lätt att säga, men regering och riksdag har ett ansvar för att en utbyggnad, åtminstone enligt femårsplanen, kommer till stånd som en första etapp. Vad som gör att man inte kan följa femårsplanen, som ändå ligger på låg nivå, är bristen på ekonomiska resurser i kommunerna. Det är klart utrett och redovisat. Dessutom bidrar bristen på mark i tätorterna, men också personaltillgången. Under lång tid har det på många håll saknats personal — främst utbildad personal. Det har gjort att barnstugeverksamheten har haltat, och man har t.o.m. på vissa håll funderat på att stänga barnstugor. Även i dag och en lång tid framöver behövs faktiskt väldigt många förskollärare. De siffror som redovisas och som inte är så gamla visar att det på vissa håll i landet är en personaltäthet om en på tio barn, där det skall vara en på fem barn. Jag tycker att det är en skrämmande utveckling, och jag kan inte förstå Christina Rogestams inställning i den här frågan.
Herr talman! Det här är en debatt om utbildning och inte om barnomsorgens utbyggnadstakt. Det är viktigt att bygga ut barnomsorgen, det är riktigt. Det är också viktigt att det finns utbildad personal. Så långt är vi eniga, Inga Lantz och jag. Men dessutom vill Inga Lantz utbilda ett stort antal ungdomar för arbetslöshet — och det motsätter jag mig bestämt. När det gäller syo-konsulenter vill jag säga till Lennart Bladh att ramen — även efter en nedjustering med 30 platser — är hög i förhållande till det antal utbildade som man enligt SÖ:s tillgängliga prognoser kommer att behöva. Arbetsmarknaden är f. n. mer mättad i Stockholm än den är i landet i övrigt. Skolförvaltningen i Stockholm har kö av sökande till tjänster. Däremot finns det fortfarande vakanser i kranskommunerna. När det gäller utbildningen på dataområdet är vi helt eniga om att den är viktig. Alla regioner satsar också mycket på den. Kurserna har litet olika inriktning för att man på bästa sätt skall kunna möta den stora efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. Jag menar att alla är rejält medvetna om hur viktig datautbildningen är och att satsningarna på den kommer att bli stora även i framtiden. Men den typ av centralt styrande uttalande som socialdemokraterna vill göra behövs inte. Dessutom menar jag, att om man gör sådana styrande uttalanden, måste man precisera betydligt mer än vad man har gjort i reservationen. Då måste man säga exakt vilka kurser man avser. Annars innebär det faktiskt en neddragning av utbildningen, eftersom utbildningsområdet på datasidan, taget som vitt begrepp, får 20 milj.kr. innevarande år.
Herr talman! Det borde inte krävas speciellt mycket fantasi för att förstå att barnomsorgens utbyggnad hänger samman med personaltillgången och tillgången på väl utbildad personal. Kvalitet och kvantitet hänger intimt samman. Jag tycker det är på tiden att man inser det förhållandet. Jag tror inte att följden av att öka personaltätheten och att öka kvaliteten inom barnomsorgen blir att man utbildar för arbetslöshet.

Herr talman! Den socialdemokratiska gruppen i utbildningsutskottet reserverade sig i utskottet beträffande utrustningsanslaget till högskolan. I en partimotion har vi tidigare i år motiverat vårt yrkande på ytterligare 10 milj.kr. till inköp av inredning och utrustning. Ersättningsoch kompletteringsbehovet för utrustning inom högskolan är stort. Dessutom behövs det såvälinredning som utrustning enligt förslagen till satsningar inom högskolan i övrigt på olika utbildningsoch forskningsområden. Vi har i ett annat betänkande lagt fram våra reservationer på dessa punkter. Detta är också i linje med vad berörda myndigheter beräknat och framfört i sina anslagsförslag. Föredraganden har dock av besparingsskäl placerat sitt förslag på en lägre ambitionsnivå än de ansvariga myndigheterna gjort. Socialdemokraterna ställer upp för en politik på det här området som ger de resurser som är så angelägna. Har vi — och en stor allmänhet — förväntningar och krav på att högskolan skall bidra till att vi får kunniga ungdomar, då gäller det också att ha en sådan kvalitet på högskolan att den kan spela sin viktiga roll. I takt med att grundutbildningen förändras och ytterligare krav ställs på forskningen vid universitet och högskolor är det därför nödvändigt att resurser för nyanskaffning tillförs. För planering på hela området, med beaktande av de behov som samhället förväntar sig att den högre utbildningen och forskningen skall tillgodose, krävs således resurser. Beträffande den långsiktiga inriktningen förutsätter vi att regeringen beaktar detta i den aviserade proposition på forskningens område som kommer våren 1982. Behovet av att satsa på det här området är således stort, och förväntningarna växer också. Vi kan förmodligen i framtiden tillföra olika områden värdefull kunskap, och då får inte statsfinansiella skäl hålla oss tillbaka. Det vore helt enkelt missriktad hushållning. Majoriteten i utbildningsutskottet har följt föredragandens förslag och anslutit sig till föredragandens lägre alternativ. Vi framför således reservationsvis vårt förslag från en tidigare partimotion. Vi vill att anslaget till inredning och utrustning inom högskolan skall höjas med 10 milj.kr. Jag yrkar bifall till reservationen i det nu aktuella betänkandet.

Herr talman! I propositionen föreslås att den s.k. UHÄ-ramen uppförs med 76 miljoner och att forskningsrådsnämnden får disponera 35 miljoner. De här resurserna är avsedda för sådan dyrbar vetenskaplig utrustning som är nödvändig för att genomföra projekt finansierade av forskningsråden. Ökningen inom denna ram kommer att avlasta den s.k. UHÄ-ramen och därmed öka möjligheterna för högskolorna att inköpa annan utrustning. Jag delar Helge Hagbergs uppfattning att detta är viktigt. Det är inget tvivel om att under ett stort antal år och även under ett antal regeringar har anslaget till utrustning varit för lågt. Även socialdemokraterna satsade alltför litet under 1960-talet och i början av 1970-talet. Av statsfinansiella skäl stannar nu majoriteten för det belopp som föreslås i propositionen, nämligen 76 miljoner.
Herr talman! UHÄ framhåller att rätt mycket av utrustning och inredning nu börjar bli gammal, speciellt mot bakgrunden av att det varit en väldigt hög utbyggnadstakt av den högre utbildningen och forskningen i landet. UHÄ nämner också att avskrivningstiden blivit längre och längre. Man önskar egentligen att avskrivningstiden skall vara tio år. Vi har i utskottsbehandlingen sett exempel på att avskrivningstiden varit flera tiotal år. Detta är inte tillfredsställande. Vi har alltså behov av högre anslag, och vi har lagt oss på den högre ambitionsnivån som UHÄ har rekommenderat.
Herr talman! Anslagen till vetenskaplig utrustning är för små f. n. Det skulle behövas mer — det vill jag gärna understryka. Det är vi eniga om. Sedan är det som vanligt så att oppositionen har mer pengar än majoriteten. Det är, som jag tidigare sagt, inte ovanligt här i kammaren.

Herr talman! Det finns i dag utbildningar inom fotografiområdet även i Göteborg. Ca 30 studerande undervisas per år sammanlagt för 26 poäng i fotografi inom informationsdesign vid Konstindustriskolan. Vidare finns vid Chalmers en utbildning i teknisk fotografi, som motsvarar den som finns vid KTH. Om det är så som Lars Gustafsson redovisar, att universitetet i Göteborg varit ute tidigt med en skrivelse — t.o.m. innan beslut fattats inom någon instans — har man uppenbarligen i Stockholm gått rent av så långt att man köpt apparatur utan att det förelegat något motsvarande beslut.

Herr talman! Under punkten 3 i det betänkande som vi nu snart skall fatta beslut om behandlas också två yrkanden i vpk-motionen 1319. I yrkandena begärs förslag om åtgärder för breddande av möjligheterna att delta i särskilda kurser inom högskoleområdet och förslag till förbättring av invandrarnas möjligheter till högskolestudier, bl.a. genom införande av kurser i de stora invandrarspråken. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen.

Det är min ambition att om möjligt lägga fram ett förslag om ny statsminister i sådan tid att riksdagen kan pröva förslaget i mitten av nästa vecka, dvs. tidigast tisdagen den 19 maj.

Herr talman! Det enda som har skapat någon större debatt om regeringens proposition 1980/81:179 om vissa åtgärder inom alkoholpolitiken är frågan om systembutikerna på försök skall hålla lördagsstängt under tiden juni t.o.m. september i år. Skatteutskottets majoritet har yrkat bifall till propositionen i alla delar, medan vi är fyra reservanter som motsätter oss lördagsstängda systembutiker under kommande sommar. I reservationen har vi angivit en rad skäl som talar mot det lämpliga i att ha lördagsstängt. I punktform kan det sammanfattas sålunda: 1. Erfarenheterna visar att förbudspolitik hittills i stort varit misslyckad. Ett exempel härpå är mellanölsförbudet, som inte minskat alkoholmissbruket. 2. Den kraftiga minskningen i alkoholförsäljningen kan inte tas till intäkt för, som utskottsmajoriteten vill göra gällande, att missbruket minskar, utan den torde snarare bero på att måttlighetsförbrukarna av ekonomiska skäl minskat sin konsumtion. 3. Det blir ytterst vanskligt och osäkert att göra en utvärdering som efter fyra sommarmånader kan fastställa om en fortsatt nedgång i alkoholförsäljningen beror på de höga priserna eller om även lördagsstängningen har bidragit till en eventuell försäljningsminskning. 4. Hembränningen kan väntas öka, vilket man också erkänt i propositionen, där det konstateras att straffen för hembränning måste skärpas just med hänsyn till riskerna för en ökad sådan hantering. 5. Det kan också förväntas en ökad langning, varjämte det finns risk för att missbrukare i ökad utsträckning kan komma att använda andra berusningsmedel av än allvarligare karaktär. Enligt uppgift från Systembolaget är det i genomsnitt 16 76 som handlar i systembutikerna på lördagarna, och i glesbygden är det ofta över 20 90. Dessa siffror visar att det för en stor mängd förvärvsarbetande kommer att bli betydligt svårare att göra inköp i systembutikerna, och trängseln där kommer säkerligen att bli besvärande under speciellt fredagseftermiddagarna. Än värre blir det för dem i glesbygd som har långt till servicecentra och därför är hänvisade till att göra inköp av skilda slag på lördagarna. 7. Sverige har med ganska stor rätt börjat betraktas som ett föga servicesinnat land, och en lördagsstängning kommer tvivelsutan av många människor att betraktas som ett nytt utslag av förmyndarmentalitet. Herr talman! Detta var alltså en sammanfattning av vår reservation, och jag tillåter mig nu att knyta några ytterligare reflexioner till utskottsbetänkandet. I sitt alkoholpolitiska beslut 1977 uttalade riksdagen att Systembolaget självt skulle bestämma när systembutikerna skall vara öppna. Mot bakgrund av att hemställan i propositionen, som godkänts av utskottsmajoriteten när det gäller lördagsstängning, inte utmynnar i ett lagförslag utan blott i ett godkännande av vad föredragande statsråd anfört, kan det med fog ifrågasättas om ett godkännande i riksdagen av propositionen medför laglig skyldighet för Systembolaget att hålla lördagsstängt under sommarmånaderna. Dessa synpunkter har tagits upp i den moderata motionen 2105 och har också behandlats av utskottet. Utskottet bestrider inte att det, som påpekats i motion 2105, kan anföras vissa skäl för lagstiftning om man vill vara säker på att ett riksdagsbeslut verkligen genomförs. Utskottet kommer emellertid till den slutsatsen att det inte är nödvändigt med någon lagstiftning, eftersom Systembolagsledningen förklarat att den har för avsikt att lojalt följa vad riksdagsmajoriteten kommer fram till. Detta är ganska fantastiskt. Först går man till Systembolagschefen och frågar om han ämnar följa riksdagens beslut även om han inte har laglig skyldighet därtill. Svaret blev ja. Hade svaret däremot blivit nekande, så hade det följaktligen blivit nödvändigt med en lagstiftning. Jag tycker faktiskt inte att det bör gå till på det viset. I och för sig har jag full förståelse för att utskottet haft ett behov av att försäkra sig om Systembolagsledningens lojala stöd. I ett tolv sidor långt yttrande över SAMO:s förslag om lördagsstängningen, som ligger till grund för propositionen, är nämligen Systembolaget mycket kritiskt mot förslaget. Jag skall nöja mig med att återge sammanfattningen: ”Enligt Systembolagets bestämda mening innebär ett beslut om försök med lördagsstängning, vare sig under ett helt år eller under ett antal sommarmånader, i realiteten ett beslut om permanent lördagsstängning, i det senare fallet begränsad till sommarmånaderna. Därför krävs en betydligt grundligare utredning än den SAMO åstadkommit. För övrigt skulle även ett beslut om försök med lördagsstängning kräva en grundligare utredning inte minst med hänsyn till de betydande olägenheter som skulle uppkomma för bolaget och en stor del av dess anställda. Systembolaget finner det tvivelaktigt om lördagsstängning kommer att leda till någon mätbar nedgång av totalkonsumtionen, dvs. om det viktigaste alkoholpolitiska syftet med åtgärden kan uppnås. Om försäljningen skulle minska något, måste det antas dels att minskningen blir mindre än i Finland, dels att den efter hand uttunnas. En viss minskning av fylleriet på lördagarna är tänkbar. Den måste dock antas bli betydligt mindre än i Finland både procentuellt och, framför allt, i absoluta tal. Lördagsstängning kommer att öka kritiken mot alkoholpolitiken och måste befaras på sikt leda till att en bred allmänhet inte uppfattar desintresseringsprincipen som meningsfull. Lördagsstängning kommer vidare att motverka en önskvärd attitydförändring till alkohol. Åtgärden medför därför klart större alkoholpolitiska nackdelar än fördelar. Skall man pröva lördagsstängning, bör det ske med största försiktighet, bäst genom att börja med permanent stängning på lördagarna under Det är osäkert om avtal om erforderliga ändringar i kollektivavtalet kan föreligga i så god tid att ett eventuellt beslut kan verkställas redan den 1 maj 1981. Utvärderingen av ett eventuellt försök torde behöva betydligt längre förberedelsetid än till den 1 maj i år. I andra hand, om frågan anses böra övervägas ytterligare, förordar bolaget att en särskild utredning tillsätts med uppgift att utvärdera skälen för och emot lördagsstängningen och föreslå utformningen av utvärderingen av en eventuell stängning.” Som synes är detta en nedgörande kritik från ett organ som enligt tidigare riksdagsbeslut som bekant självt har att bestämma när butikerna får hålla öppet. Det är anmärkningsvärt att man både i utskottsbetänkandet och i propositionen har bortsett ifrån detta tunga remissvar. Även i övrigt tycker jag att utskottets argumentering är ganska haltande i flera avseenden. Man erkänner sålunda att försöket kan medföra olägenheter främst för dem som bor i glesbygd och normalt gör sina inköpsresor på lördagar. Man håller också med om att lördagsstängningen kommer att leda till en ökad langning liksom att det blir svårt att göra en tillförlitlig utvärdering av försöket. Å andra sidan sägs det — och det är det märkliga — att möjligheterna till utvärdering av försöket inte bör tillmätas alltför avgörande betydelse. Försöket med lördagsstängning har ju huvudsakligen föreslagits just för att man skall kunna utröna om man därigenom kan minska missbruket. Detta understryks också av socialministern, som i sin proposition säger att det är väsentligt att verksamheten blir föremål för en vetenskapligt upplagd utvärdering. Utskottsmajoriteten har tydligen här en något avvikande uppfattning mot socialministern. Utskottet erkänner också att det kan göras gällande att de grova alkoholmissbrukarna inte nämnvärt har påverkats eller kommer att påverkas av de hittills vidtagna eller föreslagna åtgärderna. Utskottet har i sitt betänkande räknat upp en rad olägenheter som en lördagsstängning skulle medföra, men vill ändå bifalla propositionen, främst därför att man därigenom tror sig på sikt kunna krympa den bas från vilken missbrukarna rekryteras. Även en del rent praktiska problem kommer att uppstå dels för dem som arbetar i systembutikerna, dels för Vin & Spritcentralens personal. Beträffande problemen i systembutikerna kommer dessa att behandlas av en av mina medreservanter, Egon Jacobsson. Svårigheterna för Vin & Spritcentralen skall jag nu något beröra. Enligt uppgift kommer inte systembutikerna att ta emot några leveranser från Vin & Spritcentralen på fredagar efter kl. 11.00 under de fyra försöksmånaderna. Skälet är självfallet att man väntar sig en så stor anströmning av kunder på fredagseftermiddagarna att all tillgänglig personal kommer att vara sysselsatt vid kassorna. Vad som tidigare levererats under fem hela veckodagar måste nu skickas ut under veckans fyra första dagar plus under några morgontimmar på fredagar. Det kommer då att ställas krav från ledningens sida att de som sysslar med distribution skall ha ledigt fredag eftermiddag och i stället arbeta motsvarande tid, då som övertid, under veckans andra dagar. Detta tarvar distributionspersonalens medgivande, och det kommer under alla förhållanden att medföra kostnader, liksom också om transportkapaciteten måste utökas under ordinarie tid. Enligt min uppfattning talar långt flera skäl mot än för att lördagsstänga systembutikerna under sommarmånaderna. Med det sagda yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Sverige är fantastiskt, heter det i en del reklambroschyrer. Och Sverige är fantastiskt på många sätt. Ett exempel är denna debatt. Samtidigt som vårt land genomgår de hittills svåraste ekonomiska och politiska kriserna i modern tid ägnar det svenska parlamentet avsevärd tid åt att behandla en proposition om lördagsstängning av systembutikerna under fyra sommarmånader. Man kan med fog fråga sig: Hur upplever medborgarna detta? Jag tror att en stor majoritet av svenska folket mer och mer börjar fråga sig: Vad sysslar politikerna med i Sveriges riksdag? Nu är det inte riksdagens fel att vi tvingas behandla denna proposition 14 dagar innan förslagen skall träda i kraft, förutsatt att riksdagen följer propositionen. Det är regeringens fel. Som vanligt har förslaget dragits i ”långbänk” i flera månader. Slutprodukten blev ett urvattnat förslag, som dessutom strider mot SAMO:s förslag: Det är en svag proposition och så till vida typisk för den regering som utarbetat den. Låt mig inledningsvis konstatera att det tycks råda bred politisk enighet om att alkoholoch narkotikamissbruket utgör ett allvarligt samhällsproblem. Det tycks vidare råda enighet om att kampen mot drogmissbruket måste intensifieras. De senaste veckornas debatter i denna kammare har utgjort en bekräftelse på detta. Inte minst kom det till uttryck när riksdagen behandlade den socialdemokratiska motionen om särskilda insatser i storstadsregionerna för att bekämpa den sociala utslagningen. Men när debatterna avslutats och det blivit tid för beslutsfattande, har enigheten brutits. Ett slående exempel på detta var den votering där den borgerliga majoriteten avslog det socialdemokratiska kravet på att ge tullen resurser för att kunna minska införseln av narkotika till vårt land. Menar vi allvar med vårt tal om att bekämpa narkotikan är naturligtvis den första förutsättningen att införseln av narkotiska preparat minskar. I den proposition som vi nu behandlar kan man läsa en rad allmänna formuleringar av typen att ”orsakerna till alkoholmissbruk skall undanröjas samt att alkoholpolitiken skall sättas in i sitt sociala sammanhang”.

Detta kan bl.a. ske genom informationsinsatser.” I dessa citat tror jag alla kan instämma. Men frågan blir då: Uppnår vi detta genom att under fyra månader stänga systembutikerna på lördagarna? För min del är svaret ett definitivt nej, och jag skall nu redovisa de invändningar som vi reservanter har mot det framlagda förslaget. Vår första invändning är att försöket omfattar en för kort tidsperiod. Det är tvivelaktigt om lördagsstängda systembutiker får den alkoholpolitiska effekt som framhålls i propositionen. Men om ett försök med lördagsstängda systembutiker skall genomföras och bli meningsfyllt ur utvärderingssynpunkt, borde försöket omfatta en längre tidsperiod. Majoriteten av SAMO:s ledamöter har också uttalat sig för en period om ett år. Dessutom infaller den nu föreslagna försöksperioden under den tid då svenska folket har semester och en stor del av befolkningen befinner sig utanför landets gränser. Vår andra invändning gäller utvärderingen av försöket. Det finns såvitt vi reservanter vet ingen fullgod planering för hur utvärderingen skall gå till. Det redovisas i varje fall inte i propositionen. I propositionen anförs som sannolikt att fylleriförseelserna kan minska, belastningen på våra akutintag vid sjukhusen bli mindre, och vi skulle kunna få bättre ordning på allmän plats. För att få detta belagt måste en utvärderingsplanering finnas. Den planeringen måste omfatta såväl polisen och sjukvårdshuvudmännen som de sociala myndigheterna.

Är det någon som över huvud taget tror att det är en möjlig uppgift? Vår tredje invändning gäller problemen för Systembolaget och dess personal. Styrelsen för Systembolaget har avvisat förslaget och i sitt yttrande pekat på de praktiska problem som en lördagsstängning skulle medföra. På s. 21 i propositionen sägs: ”När det gäller konsekvenserna för Systembolagets personalrekrytering säger bolaget bl.a. att en lördagsstängning visserligen skulle underlätta rekryteringen av heltidsanställd personal, men samtidigt försvåra rekryteringen av deltidsanställd personal, eftersom de deltidsanställda skulle komma att få kortare tjänstgöringstider och därmed lägre inkomster. Bolaget konstaterar vidare att systembutikernas försäljning skulle komma att öka under fredagarna vid en lördagsstängning.

Det är en omöjlig uppgift, och följden blir att vi får uppleva besvärliga kösituationer under fredagseftermiddagarna. Under den vecka som nu har gått har Systembolaget dessutom kallat till förhandlingar om varsel för 310 av städpersonalen. Den övriga personalen kommer enligt bolaget inte att kunna utnyttja lördagsledigheten under försöksperioden utan får nu tjänstgöra de aktuella lördagarna. Den fjärde punkten gäller ökade risker för langning, hembränning och smuggling. Det finns anledning befara att langningen, hembränningen och smugglingen kommer att öka i omfattning. Om så sker medför detta att vi uppnår de effekter som kunnat spåras i Finland, nämligen att ordningspolisen får en minskad arbetsbelastning, medan kriminalpolisen får motsvarande ökad belastning. Som den femte punkten vill jag ta upp risken för ökad narkotikakonsumtion. Försöket med lördagsstängning kan medföra att många av de personer som är beroende av alkohol söker sin tillflykt till narkotikapreparat, om möjligheterna att erhålla alkohol försvåras. Den risken torde f. ö. vara större i dag än för bara några månader sedan. Tullpersonalen får ju sedan någon tid tillbaka inte utföra kroppsbesiktning med mindre än att åklagare skall lämna medgivande om detta. Detta har fått till följd att antalet knarkbeslag minskat drastiskt jämfört med situationen för någon månad sedan. Det finns därför anledning befara att införseln av narkotika avsevärt kommer att öka, eller — rättare sagt — det införs redan mera narkotika till vårt land. Så kommer det också att fortsätta under den sommar som vi har framför oss, eftersom den erforderliga lagändringen för att ge tullpersonalen befogenheter att effektivt utföra sitt arbete inte kommer att kunna framläggas för riksdagen, innan denna gör sitt sommaruppehåll. Det finns därför stor fara för att personer som befinner sig i riskzonen och är i behov av beroendeframkallande medel kan komma att övergå till narkotiska preparat. Vilka följderna av detta blir behöver inte närmare kommenteras. Jag vill därför till dem som är för en lördagsstängning ställa följande två frågor: Är ni medvetna om dessa konsekvenser och är ni beredda att ta ansvaret för dessa? Som den sjätte invändningen vill jag nämna allmänhetens reaktioner. Jag har tidigare citerat ur propositionen och vad SAMO anfört om nödvändiga attitydoch synsättsförändringar när det gäller alkoholfrågorna. Den nedgång i alkoholkonsumtionen som kunnat konstateras har säkert många förklaringar, men kanske har ändå de informationskampanjer m.m. som bedrivits haft den effekt som SAMO efterlyst. Låt oss därför fortsätta på den inslagna vägen och undvika ytterligare förbud! Annars finns risken för att ett förbud av det slag som föreslagits i propositionen får motsatt effekt bland människorna, dvs. upplevs som överförmynderi och klåfingrighet och därmed bidrar till att intresset för själva sakfrågan kan komma i skymundan. Jag har, herr talman, med mitt inlägg velat redovisa en del av de invändningar som kan resas mot förslaget om införande av lördagsstängda systembutiker. Dessutom vill jag framhålla att propositionen i stor utsträckning bygger på antaganden. Uttryck som ”med säkerhet”, ”med sannolikhet” och ”förefaller” är vanligen återkommande. Det hade därför varit bättre — om ett försök med lördagsstängda systembutiker skall genomföras — att det hade skett från t.ex. den 1 juni nästa år och pågått under ett års tid. Då hade en ordentlig utvärderingsplanering kunnat ske och Systembolaget och dess personal hade fått tillfälle att planera de förändringar i arbetsscheman m.m. som erfordras. Jag vill därför sammanfattningsvis konstatera: 1. Försöket omfattar en alltför kort tidsperiod för att en meningsfylld utvärdering skall kunna ske. 2. Det finns ingen fullgod planering för utvärderingen. 3. Problemen för Systembolaget och dess personal har ej beaktats i förslaget. 4. Riskerna för hembränning, langning och smuggling ökar väsentligt. 5. Risken för ökad narkotikakonsumtion är överhängande, framför allt med tanke på att tullmyndigheterna inte längre effektivt kan utföra sitt arbete. 6. Allmänhetens förtroende för alkoholpolitiken kommer att ytterligare försvagas. Herr talman! Jag ber att få yrka avslag på proposition 179 i vad avser förslaget om lördagsstängning och bifall till reservationen till skatteutskottets betänkande.